Fru talman! Man slutar i riksdagen och börjar i riksdagen. Det var en intressant energi och klimatdebatt i går. Leif Pettersson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta till en skärpning av ellagen eller andra åtgärder så att ett elbolag inte genom obstruktion kan hindra leverans av el till kommunala anläggningar. Bakgrunden är de problem som funnits under senare år mellan Haparanda och Övertorneå kommuner i Tornedalen och den lokala nätkoncessionshavaren och elleverantören. Precis som Leif Pettersson skriver har den borgerliga regeringen vidtagit åtgärder för att komplettera lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar med bestämmelser som stärker möjligheterna till en ändamålsenlig tvångsförvaltning. En svaghet i lagen som uppmärksammades i samband med förvaltningen av Ekfors Kraft var att förvaltarna inte kunde garanteras att få betalt för sina kostnader för förvaltningen med dåvarande lagens regler. Detta har nu åtgärdats, och lagen är skarpare och mer effektiv. Energimarknadsinspektionen har inte uttryckt behov av ytterligare åtgärder. Regeringen bedömer därför att lagen inte längre är tandlös. Jag vill i sammanhanget också understryka att lagen om särskild förvaltning inte ska blandas ihop med frågan om gatubelysning. Gatubelysning omfattas av undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen och är därmed en annan fråga. Haparanda kommun har ansökt om besked om deras planerade belysningsnät kan undantas från kravet på nätkoncession. Energimarknadsinspektionens beslut slår fast att Haparanda kommun kan bygga ett belysningsnät utan nätkoncession. Däremot får de inte ansluta belysningsnätet till kommunens eget elnät. Vägbelysningen måste anslutas till det företag som har nätkoncession för lokalnätet i området. Det företaget är Ekfors Kraft. Som innehavare av nätkoncession har dock nätföretaget enligt ellagen skyldighet att ansluta. Om anslutning vägras kan saken prövas hos Energimarknadsinspektionen. Det vore därför förhastat att döma ut ellagen i detta skede. Jag ser ingen anledning att för närvarande vidta några ytterligare åtgärder med de syften Leif Pettersson anger med anledning av Haparanda kommuns planerade belysningsnät.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret och även riksdagsledamoten Leif Pettersson för att han har ställt en interpellation i denna för Övertorneå och Haparanda enormt viktiga fråga. Fast jag känner mig denna gång bedrövad och förvånad över ministerns svar, kanske ännu mer eftersom vi i går hade en jätteintressant och bra energipolitisk debatt. Då sade ministern: Vi måste sluta småtjafsa om småsakerna. Det stora hela är vi ju överens om. Jag håller med om att vi är överens om väldigt mycket i energipolitiken. Men är det här då ett sådant småtjafs? Vi tycks ju inte vara riktigt överens i den här frågan. Det är nu fjärde gången för mig sedan 2007 som jag står här i talarstolen och tar upp den här frågan - och det är tredje gången med ministern. För precis ett år sedan tog riksdagen beslut helt i enlighet med den proposition som regeringen då lade fram för att just täppa till de hål som fanns i både ellagen och lagen om tvångsförvaltning. Det var hål som gjorde det möjligt för ett privat företag som levererar el att genom obstruktion hindra leverans av el till kommunala anläggningar. Det var hål som gjorde det möjligt att ta ut skyhöga nätavgifter av konsumenterna. Det finns domstolsbeslut om att det privata elbolaget är skyldigt att återbetala oskäligt höga nätavgifter till kunderna. Man struntar i detta och fortsätter trotsa domstolarnas beslut. Därför är det med förvåning som jag hör ministern säga att inga ytterligare åtgärder ska vidtas med de syften som Pettersson anför i sin interpellation. Är det sådant här som kallas för småtjafs blir jag bekymrad. Fru talman! Menar ministern faktiskt att det är helt okej för privata elbolag att fortsätta att hindra elleveranser till kommunala anläggningar? Tycker ministern att det är okej att ett privat elbolag tar ut nättariffer som ligger ungefär 4 000-5 000 kronor högre per år och hushåll än vad Vattenfall gör? Menar ministern att det är helt okej för privata elbolag att strunta i domstolsbeslut? Ca 10 700 abonnenter finns hos det privata elbolaget i Tornedalen. De fick för några år sedan sina nättariffer höjda med över 200 procent utan förvarning. Det här känner ministern mycket väl till. De överklagade och fick rätt i Energimarknadsdomstolen. Det privata elbolaget skulle återbetala till kunderna och sänka nättariffen. Vad hände? Elbolaget struntade fullkomligt i domstolen och gör så fortfarande. I Övertorneå och Haparanda är det faktiskt så att det gäller att ha sin fastighet placerad på rätt sida av elnätet. Har du otur hamnar du i det här privata elbolaget och betalar betydligt mer för samma tjänst än närmaste granne gör som har Vattenfall som leverantör. Många äldre, ensamma kvinnor med oftast låga pensioner, som faktiskt också är mycket vanligt i den trakten, har redan i dag en svår ekonomi och får svårt att få ihop det i sitt hus i glesbygden. De sitter verkligen i en rävsax. Är det här verkligen rätt, ministern? Tycker inte ministern med regeringens ansvar för energifrågorna att ni måste vidta ytterligare åtgärder i form av skarpare lagstiftning så att privata elbolag inte kan bete sig på detta sätt och till skydd för konsumenterna?
Fru talman! Jag tror att man måste skilja på två saker. Den ena handlar om gatubelysningen, den andra handlar om elleveranser till privatpersoner och olika verksamheter. Det är ju så att har man nätkoncession är man skyldig att ta emot elleveranser. Det säger ellagen. Det är också en viktig grund för att man får nätkoncession, nämligen att man har ett öppet nät. Det som blir ett bekymmer är om det är flera som har nätkoncession och de överlappar varandra. Vi måste ju ha en som ansvarar för nätet i ett område. Såvitt jag har förstått har Haparanda kommun inte överklagat anslutningen till elnätet, det vill säga att Ekfors Kraft inte har gett något besked. Då kan man tolka det från Haparanda kommuns sida som om de vägrar att ta emot. I så fall är det väl bra att man prövar den saken så att man får se om det finns en vägran från Ekfors Kraft eller inte. Det går inte i det här läget, om man inte överklagar och inte prövar saken, att veta om det är en vägran eller inte. Det vi har gjort är att vi har förstärkt möjligheterna för oss att förvalta de här bolagen. Det är det som har varit ett av bekymren med Ekfors Kraft. Det var en lucka som fanns i lagstiftningen som nu har täppts till och som har gjort att det här är tydligare. Sedan tycker jag att det är viktigt att säga att om man struntar i domstolsbeslut är det inte en fråga för elnätslagstiftningen. Det är faktiskt en fråga för domstolsmyndigheter. Vi har alltid medborgare som struntar i domstolsbeslut och annat, men det är en sak som måste effektueras av domstolsmyndigheterna. Det vi har fått rapporter om är att man i Övertorneå har lyckats, precis som det sägs här, komma överens med Ekfors Kraft och fått en bra ordning. Det är klart att det är två parter som också måste sätta sig ned och förhandla för att få ett avtal till stånd och få en bra ordning. Det är också viktigt att Haparanda kommun betalar räkningar till Ekfors Kraft för att få leveranser. Dessutom tycker jag att det är viktigt att säga att vi naturligtvis måste skilja mellan olika leveranser. Om det är leveranser till enskilda finns det en särskild lagstiftning som skyddar, medan gatubelysningen inte har den typen av lagstiftning. Att i det här skedet säga att man inte har någon kontroll på nätavgifter och annat för enskilda, dagis och annat är ju inte sant. Det är gatubelysningen som Haparanda kommun nu protesterar mot och som man vill ha ansluten till nätet. Min uppmaning till Haparanda kommun är att om man är missnöjd med den delen måste man pröva den för att få fram ett beslut som innebär att Ekfors Kraft säger ja eller nej till detta. Det är väl det som återstår för Haparanda kommun att göra.

Fru talman! I den senaste interpellationsdebatten jag hade med ministern i den här frågan, riksmötet 2007/2008, sade ministern att man skulle förbereda och utforma lagen mycket noggrant. En proposition skulle komma, vilket det gjorde. Den var visserligen mycket tunn. I debatten sade ministern: "Sedan kommer vi att komma med en proposition så fort det bara går. Men jag kommer inte att göra det på något slarvigt sätt. Det här visar med mer tydlighet än önskvärt att vi behöver ha lagstiftning som täcker in alla de här delarna. Det förutsåg man inte i den tidigare lagstiftningen, och det är därför vi har det hål som gör att tornedalingar drabbas på det sätt som de gör." Nu är vi där igen. Hålen finns kvar. Vi har en lag som inte funkar, och människor i Tornedalen drabbas. För ett år sedan i debatten här i kammaren i det här ärendet sade jag och riksdagsledamoten Pettersson att vi återkommer om det inte börjar fungera med den nya lagen. Nu står vi här igen eftersom lagen uppenbarligen inte fungerar. Vi behöver alltså en skarpare lagstiftning på det här området som tillgodoser såväl de offentliga som de privata konsumenterna. Min fråga blir igen: Vilka åtgärder avser ministern att vidta?
Fru talman! Ni har fått både skärpt lagstiftning och skärpt tillämpning. Det är det som har hänt. Energimarknadsinspektionen har varit oerhört aktiv i den här frågan. Men en avtalstvist måste också lösas i domstol. Det är inget vi kan klara ut med lagstiftning, utan vi kan bara klara ut förutsättningarna. Det har varit viktigt att skärpa den lagstiftning som tidigare var bristfällig. Jag håller med om det. Men om vi har en ordning med en nätkoncession som ges till ett företag och det bolaget har skyldighet att ta emot ström måste vi följa den lagstiftningen. Alternativet är ju att flera bolag har nätkoncession i samma område, och det tror jag inte heller att Socialdemokraterna tycker är någon bra ordning. Det man kan säga och det jag har förhört mig om är att det enligt Energimarknadsinspektionen nu är en bättre ordning när det gäller inspektionen visavi Ekfors Kraft. De har börjat rapportera och de har börjat vara tydligare i att följa regelverket. Det är därför vi har en inspektion. Ministern ska inte åka runt och kolla om det här fungerar eller inte, utan det ska myndigheterna sköta. En av tvisterna med Haparanda kommun gäller vad de ska betala. Om man har en avtalstvist som gäller storleken på vad man ska betala är det viktigt att man fullföljer denna tvist den väg som anges i lagstiftningen. Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att se över hela lagstiftningen. Det är en svår avvägning i alla de här delarna, om man ska säga att det finns ett skydd för särskilda verksamheter som är viktiga ur samhällssynpunkt. I grunden har ju både enskilda och samhällsverksamheter i form av daghem och annat ett behov av att få el levererad när man har ett sådant avtal, och därför vill vi inte skilja på enskilda kunder och kommunernas kunder i det sammanhanget. Vi har alltså fått en skärpt lagstiftning, vi har skärpt tillämpningen, och vi kommer att följa det här och se. Behöver det göras mer, då gör vi det, men i det här läget är det Haparanda kommun som måste fullfölja avtalstvisten med Ekfors Kraft och komma till något slags överenskommelse eller förlikning, ungefär som man har gjort i Övertorneå kommun. Vill man ändra lagstiftningen, ja, då måste ni tala om ifall ni tycker att vi ska ha nätkoncession till fler än ett företag i ett område. Vi har försökt begränsa detta, eftersom det innebär ett särskilt ansvar och att man följer ett visst regelverk att ha nätkoncession. Om flera företag ska ha nätkoncession i samma område kan det ställa till en hel del problem.

Fru talman! Historien om konflikten i Haparanda och Övertorneå har jag fått lyssna till, så jag tror att jag har ganska klart för mig vad det handlar om. I grunden är det naturligtvis precis som jag säger: Har man en konflikt om tariffer och avgifter måste man bilägga den på något sätt - endera i domstol eller genom att sätta sig ned i enskilda förhandlingar. Om jag någon gång ska prata å Ekfors Krafts vägnar är det naturligtvis så att de förväntar sig att få betalt för de tjänster de har levererat. Det är en given sak. Är man sedan oense om nivån på detta är det upp till domstolen att klara ut det, och sedan får man ta det den vägen. Det är klart att det alltid finns situationer där man kan vara oense. Det här är ändå ett undantag, för de allra flesta som har nätkoncession sköter det på ett alldeles utmärkt sätt. Men jag tror att Haparanda kommun, precis som Övertorneå kommun nu har gjort, måste sätta sig ned med Ekfors Kraft och försöka hitta en lösning lokalt, även om jag kan förstå att det är bekymmersamt. Som jag säger: Vi har skärpt lagstiftningen. Vi har sett till att skärpa tillämpningen. Vi har nu möjlighet till tvångsförvaltning och möjligheter att agera på ett sätt vi inte hade tidigare. Det är viktigt att säga att det handlar om en komplicerad lagstiftning för att få det här att fungera fullt ut, men det är också viktigt att vi har myndigheter som följer verksamheterna och ser till att granska hur olika utförare följer sina skyldigheter enligt de nätkoncessionsregler som finns. Vi kommer att se till att Energimarknadsinspektionen fortsätter att göra detta, och de har också ett väldigt stort engagemang just i det här ärendet.